Herr talman! I det här inlägget kommer jag närmast att kommentera reservation nr 7 beträffande särskilt förarprov för tung motorcykel, eftersom jag anser att det är på den punkten som ett avslag på propositionen skulle få de allvarligaste konsekvenserna för trafiksäkerheten. Jag kan dess värre inte frigöra mig från misstanken att socialdemokraterna och de båda moderaterna snarare drivs av cynisk popularitetsjakt bland okritiska ungdomar i 18-årsåldern än av omtanke om trafiksäkerheten. För att belysa detta vill jag i protokollet läsa in reservanternas motiveringar på s. 39-40 i utskottets betänkande. Det finns detaljer där som jag tror kan vara värdefulla. Jag citerar: ”Utskottet delar föredragandens uppfattning att den snabba ökningen av antalet motorcyklar, särskilt tyngre sådana, och av antalet olycksdrabbade yngre motorcyklister gör det nödvändigt att vidta motåtgärder. Det är enligt utskottets mening viktigt att söka skapa garantier för att motorcykelförare genom utbildning och kontroll kan förutsättas behärska den motorcykel de framför. De som menar att regeringens förslag grundas på felaktiga slutsatser av tillgänglig statistik bortser inte minst från det betydelsefulla förhållandet att ett mycket stort antal motorcyklar avställs under vintern. Andelen vinteravställda motorcyklar har ökat från 18 96 år 1970 till 78 20 år 1981. Man bör också hålla i minnet att medeltunga motorcyklar endast körs ca 600 mil per år och de tyngsta 800-1 000 per år. Trafiksäkerhetsutredningen har jämfört riskerna vid motorcykelkörning och bilkörning för förare i åldersgruppen 18-24 år. Man fann därvid att motorcykelförarnas risktal var 9,7 gånger högre än bilförarnas.

Om man jämför antalet dödade förare och passagerare per 1 000 motorcyklar resp. 1 000 personbilar finner man att motorcyklarna har en 4,9 gånger högre andel än personbilarna. Antalet tunga motorcyklar minskade fram till 1977. Därefter har en fördubbling skett. År 1981 var antalet tunga motorcyklar 47 000. År 1980 skadades 3 000 motorcykelförare. År 1981 var antalet 3 800. 40 förare dog båda åren. 500 passagerare skadas årligen. Om det vore lika farligt att köra bil som det är att köra motorcykel skulle antalet dödade bilförare år 1980 inte ha varit 277 utan 3 333. Motsvarande siffror för antalet skadade är 15 840 resp. 250 000. I Danmark får ingen köra motorcykel förrän han fyllt 18 år. I Finland och Norge — liksom i Frankrike och Västtyskland — tillämpas två åldersgränser — 16 och 18 år. I Schweiz är åldersgränserna 18 och 20 år. I Italien har man tre åldersgränser — 16, 18 och 21 år.” Sten-Ove Sundström efterlyser siffror. Tyvärr har inte alla länder lika bra och detaljerad statistik som Sverige. Men vad tror Sten-Ove Sundström kan vara anledningen till att Japan, som torde ha flest motorcyklar av alla länder, har infört tre olika prov där man måste köra med representativa MC? Det gäller således klasserna 125 kubikcentimeter, 350-400 kubikcentimeter samt 750 kubikcentimeter. Anledningen är naturligtvis att erfarenheterna har visat att man behöver kontrollera förmågan att hantera ett fordon av den storlek som det här är fråga om. Majoriteten i utskottet har inte ansett det vara nödvändigt att kontrollera denna förmåga. Det kommer att få effekter på trafiksäkerheten. Jag vill i detta sammanhang gärna harangera de frivilliga motorcykelorganisationerna, SMC, FMCK, MHF-U m.fl., för deras insatser. De har bl.a. gett ut broschyrer i syfte att förbättra säkerheten. De propagerar t.ex. för användandet av säkerhetsutrustningar. Organisationerna anordnar också utbildning i viss omfattning. Men när det gäller inställningen till körkort för tung motorcykel kan jag inte frigöra mig från misstanken att man mera slår vakt om MC importörernas och MC-försäljarnas intressen än om trafiksäkerheten. Jag befarar att den kraftiga ökningen av antalet tunga motorcyklar kan leda till en lika kraftig eller kanske än större ökning av antalet dödade och skadade vid olyckor med dessa. Om utskottsmajoritetens förslag i dag vinner kammarens gehör, kan det visa sig vara en verklig pyrrusseger för dem som är intresserade av motorcyklar. En ogynnsam olycksutveckling för tunga motorcyklar leder inte bara till ännu högre försäkringspremier, utan kan också komma att leda till krav på radikala åtgärder i form av olika restriktioner för att man skall minska antalet olyckor där tunga motorcyklar är inblandade. Jag säger som Wiggo Komstedt: Jag tycker bra om motorcyklar. Men just därför att jag är positiv till motorcyklar anser jag att vi på bästa möjliga sätt måste skydda de ungdomar som första gången färdas på dem. Det kan bara ske genom att vi dels ger dem utbildning, dels kontrollerar att de har tillgodogjort sig utbildningen. Detta har utskottsmajoriteten helt nonchalerat. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 7 och övriga reservationer där mitt namn förekommer samt i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Rune Torwald säger att vi socialdemokrater driver någon form av popularitetsjakt, bl.a. på ungdomar, när vi lägger fram våra förslag i anslutning till denna proposition. Men när man gör sådana här insatser för trafiksäkerheten är det mycket viktigt att man har någorlunda klart för sig att dessa åtgärder har något stöd. Man bör veta om det finns stöd i t.ex. statistiken eller organisationerna. Faktum är att centern och regeringen som helhet struntar i de synpunkter som har lämnats från de stora motororganisationerna. På min fråga om erfarenheterna av åldersgränserna utomlands fick jag egentligen inget svar. Rune Torwald sade bara att om man har så och så många åldersgränser i de och de länderna måste det betyda någonting. Men faktum är att just i Italien — enligt de informationer jag har fått från motororganisationer — har inte dessa åldersgränser haft någon som helst effekt på trafiksäkerheten. Det är ju det som är det väsentliga. Man bör ha klart för sig att man är inne på rätt spår, så att man inte bara skapar en snabbt växande byråkrati i samhället. Vi bör veta litet mer innan vi drar i gång byråkratin på detta sätt. Det är helt klart att regeringen inte är medveten om det i detta sammanhang.

Herr talman! Sten-Ove Sundström säger att vi måste veta mycket mer innan vi vidtar åtgärder. Men det är faktiskt så att vi skyddar småbarn från att få hett innehåll ur kastruller över sig. Men det är inte det väsentliga. Vi skyddar människor genom att jorda eluttag. Vi har massor av bestämmelser, utan att vi statistiskt kan belysa vad de betyder i procentuella förändringar av olyckstalen. Vi vet att åtgärderna syftar till att öka säkerheten. Den som hävdar att utbildning och prov inte skulle ha något värde har tydligen ingen respekt för utbildning över huvud taget. Som reservofficer har jag den erfarenheten att de MC-ordonnanser m.fl. i det militära som hade fullständig MC-utbildning klarade sig utmärkt, under det att de som fick åta sig att köra MC med bara kort, tillfällig utbildning — därför att inga andra fanns att tillgå — ofta råkade illa ut och skadade sig. Låt mig också säga att vad som är anledningen till både trafiksäkerhetsutredningens och reservanternas uppfattning är den olycksutveckling som har varit — och den är ovedersäglig i Sverige. Jag kan tala om att antalet dödade per 1000 bilar 1960 var 0,28. 1980 hade antalet sjunkit till 0,17. Antalet dödade per 1 000 MC 1960 var 0,46 och hade stigit 1980 till 0,80 — dvs. en motsatt utveckling. När det gäller svårt skadade per 1 000 bilar var antalet 0,97 år 1960, och det hade sjunkit till 0,86 år 1980. Men för svårt skadade per 1000 MC är siffran 2,48 för 1960 och 8,50 för 1980. Det är den utvecklingen som utskottsmajoriteten tydligen inte finner det angeläget att bryta.
Herr talman! Jag har visserligen inga erfarenheter som reservofficer att redovisa, men jag har kört litet med motorcyklar och har erfarenheter från det området. Självfallet ställer vi socialdemokrater upp för att främja utbildningen. Det skriver vi också i utskottsbetänkandet, och det framgår i flera sammanhang, inte minst av vår motion. Vi tror på ökad utbildning på detta område. Vi tror att man kan nå betydligt bättre resultat den frivilliga vägen, utan att trampa in i byråkratin, som centerpartisterna och en del andra borgerliga ledamöter gör. När det gäller statistiken tror jag att man skall vara litet försiktig när man använder den. Rune Torwald tolkar den ungefär som fan tolkar Bibeln. Det är nämligen så att antalet skadade och dödade per 1 000 mc i trafik har inte sedan 1960-talet varit så lågt som år 1981. Man måste ta hänsyn till vissa faktorer i samband med den här statistiken och inte ”köra den runt” hela tiden. Det är exempelvis faktorer som att det varit en väldigt stor ökning av MC just under 1981. Antalet motorcyklar ökade med 27 90. Självfallet sätter detta sina spår i statistiken. Man måste därför ta med sådana faktorer när man använder den.

Herr talman! Det går inte att prata bort relativa olyckstal. Det var alltså inte de absoluta talen jag redovisade, utan det var antalet olyckor per 1 000 fordoni resp. grupp. Per 1 000 MC var det en ökning av de svårt skadade som motsvarade närmare en tredubbling under perioden 1960-1980. Det kan inte Sten-Ove Sundström komma ifrån. Låt mig avslutningsvis än en gång understryka att det är bra med frivillig utbildning, men erfarenhetsmässigt vet vi att bara ungefär 10 96 av dem som har motorcyklar är medlemmar i frivilligorganisationerna. Längre än så når man inte. Skall man nå längre — och det tycker jag att också frivilligorganisationerna borde vara intresserade av — måste man ha ett kontrollmoment som tvingar vederbörande att gå igenom en utbildning. Vi ser gärna att den utbildningen är frivillig, för frivillig utbildning kan många gånger vara den mest effektiva. Men utan kontroll kommer majoriteten av bekvämlighetsskäl och av ekonomiska skäl att underlåta att skaffa sig även den frivilliga utbildningen. Man kommer att sätta sig på en tung MC när man fyller 18 år, med de risker för eget och andras liv och hälsa detta innebär.

Herr talman! Trafikutskottets ordförande Bertil Zachrisson yttrade i sitt huvudanförande några uppskattande ord om Nordiska rådets beslut att göra 1983 till ett nordiskt trafiksäkerhetsår. Han framhöll — och jag kan instämma i det — att detta kan innebära en förnyelse och ett avstamp för trafiksäkerhetsarbetet i Norden. Rolf Clarkson kallade detta arbete för en praktisk nordism, och jag delar denna uppfattning. Visst kan vi tvista om trafiksäkerhetsarbetets uppläggning på en rad punkter, men detta kan inte fördölja att det råder en bred parlamentarisk enighet angående den övergripande planeringen av trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och i Norden. Därom kan säkert mina riksdagskamrater Rolf Clarkson, Bertil Jonasson och Eric Rejdnell, som är ledamöter av den svenska huvudkommittén, vittna. Vpk representeras i nämnda kommitté av Gunvor Ryding, f. d. ledamot av riksdagen. Alla riksdagspartier står alltså helhjärtat bakom det nordiska projekt som nu håller på att ta form. Herr talman! Mot denna bakgrund vill jag för första gången i riksdagen redovisa planerna på att göra 1983 till ett nordiskt trafiksäkerhetsår. När Nordiska rådets trafikutskott sammanträdde i Husavik på Island 1979 väcktes på norskt initiativ tanken på ett nordiskt trafiksäkerhetsår. Redan den första debatten visade att trafikolycksfallen var en svår plåga i alla de nordiska länderna. Remissyttrandena över medlemsförslaget var också entydigt positiva. I alla våra länder upplever vi allvaret, för att inte säga tragedin, som de höga trafikolyckstalen rymmer, därtill med kostnader och förluster som kan räknas i miljarder. Vid Nordiska rådets session i Köpenhamn i mars 1981 fattades så det glädjande beslutet att utlysa 1983 som ett nordiskt trafiksäkerhetsår och att också bevilja medel för den nordiska delen av genomförandet. Då det är första gången det är möjligt att inför den svenska riksdagen rapportera om Nordiska rådets initiativ och beslut att göra 1983 till ett gemensamt trafiksäkerhetsår, vill jag i mitt inlägg i dagens debatt uppehålla mig en stund vid detta. Förberedelserna pågår för fullt, och en nordisk huvudkommitté med representanter för ministerrådet och Nordiska rådet har bildats liksom nationella kommittéer i Finland, Norge och Sverige. Även i Danmark och Island har arbetet kommit i gång på ett bra sätt. I den svenska kommittén, som leds av rättschefen Sven-Erik Sigfridsson i kommunikationsdepartementet, ingår — som jag tidigare framhöll — representanter för alla riksdagspartierna tillsammans med ämbetsmän och experter. Tanken bakom förslaget om ett nordiskt trafiksäkerhetsår var att ytterligare förankra trafiksäkerhetsarbetet i folkopinionen i Norden genom att engagera politiker, sakkunniga, skolor, folkrörelser och andra organisationer samt massmedia. Under detta år skall vi tillsammans lyfta fram trafiksäkerheten som något som ständigt är aktuellt och bör engagera alla människor. Det svenska intresset manifesteras ju inte minst i riksdagen, där många motioner årligen väcks — och som är ett uttryck för vårt engagemang för en ökad trafiksäkerhet. Vi kan också med tillfredsställande konstatera att antalet trafikolyckor har sjunkit det senaste årtiondet.

Man kunde kanske tycka att det var onödigt att då ge trafiksäkerheten en så hög prioritet i det nordiska samarbetet som utlysandet av ett gemensamt trafiksäkerhetsår innebär. Men så resonerade vi inte i Nordiska rådets trafikutskott, och inte heller gjorde man det i ministerrådet. Tvärtom har vi menat att de minskande olyckstalen visar att det aktiva trafiksäkerhetsarbete som bedrivs i resp. land och under medverkan av bl.a. Nordiska rådet börjar ge resultat. Vi har antagit rekommendationer om nordiska trafikregler, förarutbildning, barnens trafikmiljö och insatser mot alkohol i trafiken m.m., åtgärder som i stor utsträckning också blivit genomförda. När det visar sig att ett arbete börjar ge resultat är det inte tid att slå av på ambitionerna. Tvärtom har arbetet just då stora möjligheter till verklig framgång. Vi kan aldrig slå oss till ro med att priset för vår höga standard är att människor dödas och lemlästas. Även det antal olyckor som det nu rör sig om skulle inom varje annat område än just trafiken snabbt föranleda betydande ändringar i arbetsmiljö etc., utan att man skulle låta sig avskräckas av kostnaderna. Vid den konferens i Trondheim i april förra året, som innebar startskottet för arbetet på trafiksäkerhetsåret, lanserade dåvarande norska statsrådet Ronald Bye en gemensam nordisk målsättning för trafiksäkerhetsarbetet. Det nordiska välfärdsamhället accepterar inte att hög rörlighet och den därmed förbundna höga levnadsstandarden skall betalas med ett högt antal olyckor och dödade i trafiken. Norden skall göras till den mest trafiksäkra delen av världen, framhöll Roland Bye. Vi vet ju också att det går att minska antalet trafikolyckor, att det går att få ner antalet döda och skadade i trafiken. En färsk FN-statistik visar att medan trafikolyckorna i Europa som helhet bara något gick tillbaka under 70-talet, var minskningen i de nordiska länderna påtaglig. Vi skall inte förhäva oss i Sverige — Finland och Norge har lyckats bättre än vi att få ner antalet döda och skadade i trafiken — men som helhet framstår Norden i FN:s statistik som Europas trafiksäkraste region. Det är ur denna erfarenhet av vad som kan uppnås som tankarna och förhoppningarna växte om att vi genom ett målmedvetet nordiskt initiativ skulle kunna få till stånd något av en folkrörelse mot trafikolyckorna. Vi skall kanske inte förhäva oss över de insatser vi kan göra i Nordiska rådets regi. De blir främst organisatoriska. Man skapar en gemensam paraplyorganisation för arrangemanget, tar fram ett relativt begränsat gemensamt material, har skapat en gemensam logotype och lanserar gemensamt trafiksäkerhetsåret. I alla de nordiska länderna kommer man att intensifiera trafikinformationen i TV och radio OSV. Därtill sker en viss samordning av nationella insatser. Man tar till vara på nordisk basis vad som finns eller framställs i skilda länder, exempelvis filmer, skolmaterial etc. Det ordinarie trafiksäkerhetsarbetet genomförs i varje land, men sätts in i det nordiska sammanhanget genom att ”stämplas” med trafiksäkerhetsårets logotype. Ett av de viktigaste inslagen i Nordiska rådets egen aktivitet under 1983 är fyra seminarier, ett i vartdera Danmark, Norge, Finland och Sverige. Fördelningen av ämnen på olika länder är denna: I Norge hålls i april nästa år ett seminarium angående barn och trafik. I Sverige kommer i juni 1983 ett seminarium om bilens aktiva och passiva säkerhet. I Danmark tar man under augusti månad upp frågan om cyklisternas trafiksäkerhet. Finland, slutligen, har som tema för sitt seminarium, som hålls i november månad, alkohol och trafik. Den kanske viktigaste insatsen från Nordiska rådets sida är att man initierat trafiksäkerhetsåret 1983. Det innebär att det omfattande ordinarie trafiksäkerhetsarbetet kommer att ges en ytterligare tyngd genom att samordnas med trafiksäkerhetsåret. Men därtill kommer, som det kanske viktigaste, att vårt beslut och vad vi gör blir utgångspunkten för en rad insatser av andra organisationer, institutioner och företag som annars inte skulle kommit till stånd. Så kommer exempelvis försäkringsbolagen att genomföra en omfattande aktion för att få folk att i långt större utsträckning bära reflexer. De kooperativa försäkringsbolagen i Norden diskuterar därtill att genomföra egna aktioner. Bl. a. planeras i Sverige en stor sommarkampanj, som inriktas inte minst på den omfattande internordiska semestertrafiken, med medverkan av rikspolisstyrelsen och NTF. Yrkestrafikens organisationer — både de fackliga och de på arbetsgivarsidan — har sina planer, och jag är övertygad om att man på många håll redan nu är i gång med idéer och planer på insatser under det nordiska trafiksäkerhetsåret 1983. Föreningen Norden och dess omfattande vänortsrörelse kan mobiliseras!

På detta sätt växer Nordiskt trafiksäkerhetsår 1983 fram till en verkligt bred, folkligt förankrad aktion.

Herr talman! Jag vill för Essen Lindahl betyga att det råder en mycket stor enighet i den här kammaren om att vi med mycket stort intresse ser på det arbete som har initierats i Nordiska rådet. Vi tycker att det är ett mycket föredömligt sätt man byggt upp arbetet på, i kontakt med organisationer och myndigheter. Jag tror också att detta kan bidra till att harmonisera trafiksäkerhetsarbetet i Norden bland trafikanter och mellan myndigheter. Poliser får träffas och olika organisationer får möjlighet att mötas. Detta är ett mycket praktiskt och handgripligt sätt att se på trafikarbetet. Jag hoppas att regeringen ställer upp helhjärtat på detta. Men jag vill betyga att det i riksdagens trafikutskott finns ett mycket stort intresse för att detta arbete skall växa vidare. F. ö. är Essen Lindahl själv ett levande exempel på det intresset.
Herr talman! Essen Lindahl nämnde mitt namn i samband med NTÅ 83, och jag håller med Essen Lindahl när han säger: Tänk om vi kunde få de nordiska vänortskretsarna att utmana varandra i en tävlan där var och en på sin ort arbetar för att stärka sitt trafiksäkerhetsarbete. Jag tycker att det är en bra idé. Eftersom Essen Lindahl och några till av oss här i kammaren sitter i den svenska kommittén för NTÅ 83 kan vi föra tanken vidare. Essen Lindahl har också redogjort för de olika ländernas arbetsområden. Som vi hörde skall Sverige ägna sitt huvudintresse åt bilens aktiva och passiva säkerhet. F. ö. kommer trafiksäkerhetsverket, NTF och polisen att utgöra grundstommen i arbetet. Såväl TSV som NTF har redan presenterat en väl genomarbetad plan för trafiksäkerhetsåret 1983. Men det är även min förhoppning att olika organisationer på alla nivåer kommer att engagera sig i det här arbetet.

Herr talman! Lagar och förordningar som det är omöjligt att övervaka skall politiker vara ytterst försiktiga med att införa. Därmed måste man också vara beredd att rensa bland de befintliga bestämmelserna, när man uppenbarligen vet att en bestämmelse inte går att övervaka i kombination med att den inte har någon större betydelse. Straffsanktionerna vid överträdelse av förbudet att gå mot röd gubbe är en sådan onödig bestämmelse, som vi gott kan rensa bort. 1977 bötfälldes 635 personer i det här landet för att ha gått mot röd gubbe. 9 personer bötfälldes i Stockholm och 2 i Göteborg. Förra året bötfälldes ca 300 personer i hela landet, dvs. ungefär hälften mot 1977. Vad jag förstår av trafikutskottsmajoriteten tror man därmed att benägenheten att bryta mot förbudet måste ha minskat, eftersom man inte är beredd att tillstyrka min och Ylva Annerstedts motion. Men jag skulle vilja rekommendera utskottsmajoriteten att ställa sig vid övergångsstället mellan riksdagshuset och Åhléns som ett exempel och räkna hur många människor det är som bryter mot förbudet. Det är långt fler under några timmar än som sammanlagt bötfälldes under hela 1981. Då är det helt naturligt att de som bötfällts reagerar och tycker att det är orättvist att just de har drabbats. Och självfallet kan det inte vara roligt att vara polisman och bötfälla en människa för att ha gått mot röd gubbe, om det var helt uppenbart att bilar inte fanns vare sig inom syneller hörhåll och sikten var god. Att tvingas ta emot skäll från allmänheten för en orättvis och onödig bestämmelse är inte särskilt lustigt för en polisman. Det är därför inte förvånande att rikspolisstyrelsen i sitt remissvar en gång i tiden angav att straffsanktionen när det gäller röd gubbe bör bort. Vi måste kunna ha något större förtroende för människors förmåga att själva avgöra när de skall gå över gatan, i synnerhet som ju långt ifrån alla övergångsställen har röda gubbar. Det har i synnerhet inte de farligaste övergångsställena — de vid genomfartslederna i små tätorter. När det då gäller trafiksäkerheten för barn, vilken ju är väldigt viktig, går det inte att få barn att förstå varför de flesta människor bryter mot förbudet att gå mot röd gubbe. Inte heller kan vi invagga barn i den tron att det är helt säkert att bara gå mot gröna gubbar. Vi måste lära barn att när man är liten måste man stanna vid röda gubbar och se sig för när man går över vid gröna gubbar. När man är vuxen kan man bättre klara sig i trafiken. Vi måste ta upp detta med våra barn, eftersom det är den verklighet vi lever i. Med utskottsmajoritetens skrivning kommer nämligen inte fler människor att stanna för röd gubbe. Det kommer med denna skrivning inte att bli fler föredömen för barnen. Och därför måste vi lära oss att hantera situationen inför barnen på ett helt annat sätt än genom att bötfälla 300 personer per år med 25 kr. Utskottsmajoriteten har inte heller med en rad talat om förbättrad övervakning av övergångsställen med röda gubbar från polisens sida. Utskottsmajoriteten vet mycket väl att de prioriterade områdena inom polisen är kampen mot ekonomisk brottslighet och narkotikabrott och att det inte anslås en enda krona extra till övervakning av röda gubbar. Tror verkligen utskottsmajoriteten, Eric Rejdnell och Bertil Zachrisson, att respekten för riksdagen ökar med att vilja ha kvar denna onödiga straffsanktion? Därtill är utskottsmajoriteten ologisk när det gäller bilbälten i baksätet. Det är långt angelägnare att införa bestämmelse om bilbälten i baksätet än att ha kvar bötesstraff vid röd gubbe. Om det händer en olycka har det betydelse om man har bilbälte eller ej, men om det händer en olycka vid ett övergångsställe spelar det faktiskt ingen roll för skadans omfattning, om det har lyst en grön eller en röd gubbe. Jag tycker att utskottsmajoriteten är inkonsekvent, när den hävdar motsatsen. Slutligen, herr talman: I brottstatistiken brukar man räkna med att ungefär 10 26 av brotten finns anmälda, dvs. att mörkertalen i de flesta sammanhang är väldigt stora. När det gäller det oerhörda brottet att gå mot röd gubbe kan vi knappast räkna med att de registrerade försyndelserna är 10 90, möjligtvis 190, om antalet brott ens är mätbart. Jag skulle därför vilja fråga utskottsmajoriteten: Vilken nivå av efterlevnad tror utskottsmajoriteten att det är möjligt att uppnå med de åtgärder som man föreslår i sin skrivning och resonerar om i betänkandet — 2 eller 3 Jc? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 14.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

Sedan har jag oerhört svårt att förstå logiken i att man skulle öka respekten för att använda bilbälten i baksätet genom att avskaffa en trafiksäkerhetsbestämmelse på ett annat område.

Herr talman! Det här är en fråga som går över partigränserna, och även i vårt parti har vi olika uppfattningar härvidlag. Jag kan inte låta bli att se den här frågan som en trafiksäkerhetsfråga, och jag tycker att det vore mycket hårt mot bilförarna om man skulle försätta dem i den situationen att det — trots att de har grönt ljus — kan komma barn, gamla eller rörelsehindrade över gatan i ännu större omfattning än vad som nu är fallet. Detta kan inte leda till annat än ökad olycksfrekvens. I reservation 14 vitsordar reservanterna motionärernas uppgift att endast 635 personer i hela landet bötfälldes för överträdelse av förbudet under år 1977. En uppgift som hade varit mer intressant, enligt mitt förmenande, hade varit uppgift om hur många olyckor som hade inträffat under samma år på och vid ljusreglerade övergångsställen. Fotgängare som går mot rött ljus är både en fara och en fasa för bilisterna och påverkar inte trafiksäkerheten i positiv riktning.

Herr talman! Jag skall vända mig till Eric Rejdnell först. Bötesstraff för brott mot förbudet att gå mot röd gubbe har uppenbarligen inte särskilt stor effekt, eftersom det ändå inträffar olyckor vid övergångsställen. Det är betydligt bättre att lära gångtrafikanterna ett vettigt sätt att ta sig fram i trafiken än att onödigtvis peka ut några få människor per år och säga, att det är just de som är brottslingar — när man låter det allra största flertalet gå fria. Vi har förbud mot aga av barn, som inte är straffsanktionerat — och vi vet mycket väl varför vi inte har det straffsanktionerat. Men alla har stor respekt för det förbudet. Det var bara några få moderater i den här kammaren som var mot införande av ett sådant förbud. På samma sätt som vi kan få respekt för ett sådant förbud utan straffsanktioner tror jag att man kan få respekt när det gäller förbudet mot att gå mot röd gubbe. Utskottet har i olika sammanhang yttrat att man tror mycket starkt på informationsinsatser. Jag tror att det är viktigt att utskottet tar fatt i barnens trafiksäkerhetssituation. Vi skall inte inbilla oss att barn klarar trafiksituationen därför att 635 människor bötfälls per år. Vi måste upplysa barnen om att man inte ens vid grön gubbe går säker över ett övergångsställe. Det handlar om helt andra saker när man skall lära barn trafikvett än att bötfälla 635 personer per år.
Herr talman! Hur viktigt det är med regler och bestämmelser när det gäller trafiksäkerheten kan möjligen illustreras av att Bonnie Bernström har besvär med att hålla rätt på sin plats inte bara i trafiken utan också i kammaren. Hon talade nämligen från C.-H. Hermanssons plats.
Herr talman! Det var väl i så fall ett inlägg i debatten mot de röda gubbarna. Nu har jag satt mig på en orange plats.

Herr talman! Låt mig med hänvisning till det senaste replikskiftet säga att man inte skall påstå att det inte kan vara roligt ibland i Sveriges riksdag. Jag skall i det här inlägget be att få vända mig till trafikutskottets ordförande Bertil Zachrisson och dess vice ordförande Rolf Clarkson. Jag har tillsammans med Gullan Lindblad och några andra moderata riksdagskolleger väckt flera motioner som behandlas i det här betänkandet. Det är speciellt en av motionerna, den som har nr 1403, som jag vill fästa uppmärksamheten på. Den motionen handlar om synprövningen, dvs. den undersökning av synförmågan som varje körkortssökande skall bli föremål för innan ett körkort utfärdas. Jag ber, herr talman, att få hänvisa till s. 17 och 18 i trafikutskottets betänkande nr 19. Jag ställer mina frågor för att full klarhet skall vinnas i detta ärende. För det första: Innebär trafikutskottets yttrande att de legitimerade optikerna får behörighet att utföra synprövning och utfärda intyg för körkortssökande? För det andra: Innebär skrivningen att de legitimerade optikerna får den kompletterande utbildning som krävs? För det tredje: Innebär skrivningen att socialstyrelsens föreskrifter för legitimerade optiker ändras, så att några hinder för optikernas insats i trafiksäkerhetsarbetet inte längre föreligger? Jag vill också fråga: Är det rimligt att också begära att regeringen snabbt verkställer ändringen och får till stånd den handläggning riksdagen med det här avsnittet i betänkandet har beställt? Jag vänder mig hovsamt till herrar Bertil Zachrisson och Rolf Clarkson i deras egenskaper av ledande företrädare för trafikutskottet — detta mot bakgrund av vad som har hänt i den här frågan. Jag är medveten om att Rolf Clarkson i sitt inlägg har gått in på vad jag nu tar upp. Han konstaterade bl.a. att det faktum att synprovet i fortsättningen kan göras på trafikskola inte får innebära att landets kunniga kår av legitimerade optiker ställs utanför möjligheten att utföra synprövning av körkortsaspiranter. Det sade Rolf Clarkson med anspelning på att optikerna ställdes utanför när man företog denna körkortsmedicinska reform. I stället blev det trafikskolorna som skulle utföra synprövningen. I sitt anförande sade Rolf Clarkson vidare: ”Utskottet understryker detta med att säga att det är värdefullt att såväl trafikskolorna som de legitimerade optikerna använder en säker, enkel och billig synprövningsmetod. Det förutsätter anpassade utbildningsinsatser för såväl trafikskolornas personal som för de legitimerade optikerna.

I regeringens proposition i fjol höstas angavs det att optikerna var den lämpliga yrkeskåren, som skulle ta hand om dessa synprövningar — synfältsundersökningar etc. — när man nu inte längre behövde läkarintyg för att få körkort.

I stället blev det alltså trafikskolornas personal — och inget ont sagt om deras kunnighet på sitt område — som utan att ha någon utbildning på detta område skulle få ta över det som läkare obligatoriskt har sysslat med tidigare. Man kunde tro att det var något fel, att det var något sjukt i det hela.

Jag ber att få tacka för att jag har fått framställa dessa frågor, herr talman.

Herr talman! När den obligatoriska läkarundersökningen inför körkortsprovet slopades, var det en bra reform. Det var en avbyråkratisering, en förenkling av ett krångligt system. När körskolorna fick rätt att efter införskaffande av lämplig apparatur utföra synprövning, var det också en bra reform. Men då de legitimerade optikerna samtidigt avstängdes från sin yrkesmässiga rätt att utöva fri konkurrens på området, var det inte bra. Jag talar för min del av utskottet när jag säger att vi har med vår skrivning velat uttrycka vår önskan om att fri konkurrens skall råda på detta område och att man skall ta hänsyn till optikernas befintliga kompetens och inte lägga onödiga hinder i vägen för dem att också utföra synprövning. De kan ha patienter som vill få sin synprövning utförd hos dem i stället för på körskolorna. Det skall vara frihet för körkortsaspiranterna att använda sig av vilken synprövningsinstans som helst av de båda jag nämnde.
Herr talman! Jag vill bara kort betyga att vi ansåg att regeringens ursprungliga förslag på denna punkt var oklart och möjligen skulle kunna tolkas så att det skulle innebära en helt onödig kostnadsövervältring på de enskilda. Vad utskottet har skrivit har det skrivit, nämligen att både trafikskolorna och de legitimerade optikerna skall kunna få utföra dessa undersökningar. I den mån detta förutsätter en anpassning av deras utbildning — det kan jag inte avgöra och inte någon annan i utskottet heller på nuvarande stadium — utgår vi från att en sådan anpassning sker både av trafikskolornas personal och av optikerna. Det vill jag gärna understryka. Självfallet skall man i det sammanhanget beakta de kunskaper som finns på resp. håll. Det viktiga är att detta sker på ett enkelt och smidigt sätt och att man utnyttjar de kunskaper som redan finns.
Herr talman! Det kändes betryggande när trafikutskottets ordförande Bertil Zachrisson tog de bevingade orden ”Det som är skrivet, så är det skrivet” i sin mun. Om jag inte minns fel, var det Pontius Pilatus som en gång fällde orden. Det ligger alltså makt uppå att utskottets och riksdagens skrivning nu kommer att efterföljas. Regeringen måste se till att socialstyrelsen utfärdar nya anvisningar, där landets legitimerade optiker inte längre diskrimineras utan får minst samma självklara rätt som den andra utpekade yrkeskategorin, trafikskolorna, att utföra dessa synprövningar. Optikerna har den utbildning som krävs. Behövs det kompletteringar i utbildningen skall givetvis dessa anvisas. Då faller det på regeringen och socialstyrelsen att se till att sådana anvisningar snabbt kommer ut. Jag förutsätter — det framgår även av utskottets skrivning — att optikerna inte skall behöva köpa in apparatur för ca 10 000 kr. per st. Den behövs inte, när det är yrkeskunniga utbildade personer som sysslar med synundersökningarna. De som inte har någon som helst utbildning måste däremot ha denna apparatur. Jag kan i sammanhanget nämna att den utbildning som ges trafikskolornas personal härvidlag, enligt uppgifter som jag fått och som jag kontrollerat, uppgår till fyra lektionstimmar, varav två lektionstimmar å 45 minuter består av information om lagar och tillämpliga regler. De andra två timmarna lär man ut vilka knappar som personalen skall trycka på. Någon utbildning av det slag optikerna får ingår inte. Optikerna har mer än fyra års utbildning — ända upp till sex år om man räknar om praktiktiden i deras skolning till terminer. Jag vill, herr talman, tacka dels trafikutskottets ordförande Bertil Zachrisson, dels vice ordföranden Rolf Clarkson för deras klarlägganden och förtydliganden av utskottets skrivning. Jag utgår från att detta kommer att bli en för alla parter tillfredsställande lösning.

Herr talman! Trafiksäkerhetsfrågor är mycket viktiga och engagerar människor. Det har inte minst dagens debatt här i kammaren visat. Många av de åtgärder som företas på trafiksäkerhetsområdet handlar ju om att förebygga olycksfall och skador på människor. De handlar också om att rädda liv. Den svåra gränsdragningen i trafiksäkerhetsarbetet går ytterst mellan hur långt man skall skydda människor med regler, byråkrati och förbud och hur mycket man kan uppnå genom att lita till människors egen ansvarskänsla genom att ge information och upplysning. Utskottet har gått en förnämlig balansgång mellan skiftande förslag och uppfattningar, och i stort sett anser jag att man har lyckats ganska väl. I många frågor har utskottet fått majoritet gentemot regeringens förslag, vari förordas ytterligare förbud och regler. Utskottet tycks anse att information är viktigare än förbud och försöker skapa så litet byråkrati som möjligt — om jag nu i min blygsamhet skall våga mig på en samlad bedömning av utskottsbetänkandet — och jag delar helt denna grundläggande inställning. Det är alldeles självklart att det måste finnas klara regler och förbud i de här viktiga frågorna, men de skall vara så få att de också upplevs som viktiga av människor och att man har möjlighet att efterleva dem. Det finns många reservationer till betänkandet, och det är sannerligen inte lätt för en icke trafikexpert att ta ställning i en del frågor, då uppfattningarna tycks växla ganska kraftigt inom utskottet också. Men det rör sig ju om svåra avvägningar. Herr talman! Jag vill uttrycka min uppskattning över att utskottet avstyrkte regeringens förslag om obligatorisk trafikskoleutbildning innan privat utbildning får påbörjas, liksom förslaget om att nytt körprov skulle krävas för rätten att föra tung motorcykel. Det är i enlighet med motionen 1981/82:228 av Göthe Knutson och mig. Jag är också mycket nöjd med utskottets tillkännagivande, både i betänkandet och här i kammaren, att socialstyrelsen givetvis skall följa de riktlinjer som riksdag och departementschef har gett och att de legitimerade optikerna självklart skall ha rätt att utföra synprövning i körkortsärenden. Något annat hade ju varit horribelt. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan i punkterna 6a, 8 och 11. Vad gäller motionen 1981/82:1020 av Göthe Knutson och mig om längre intervaller för kontrollbesiktning av privatbilar kan vi glädja oss åt en mycket välvillig skrivning från utskottets sida. Vi har menat att det här bl.a. är en samhällsekonomisk fråga. Kostnaden för färden till och från bilprovningsanläggningen blir allt mer kännbar, särskilt för glesbygdsbefolkningen. Vi har räknat med i runt tal 200 miljoner i omkostnader. Många arbetsinsatser och arbetsförtjänster går förlorade till följd av förrättningarna, och det torde också röra sig om ett par hundra miljoner. Vi vet att bilarnas hållbarhet har förbättrats. Bilägarna vårdar sina fordon bättre, och de kör inte mer än uppskattningsvis I 200 mil i genomsnitt per år. Alla de här omständigheterna talar för att mellanrummen mellan besiktningarna bör förlängas. Första besiktningen bör enligt vår mening ske efter tre år och den andra när bilen är fem år. Därefter, eller kanske först när bilen är ännu äldre, bör årliga besiktningar äga rum. I den här frågan har vi väldigt ”gott på fötterna”. Vi är i sällskap med bland andra Motormännens riksförbund. Utskottet anför också, att det har gjorts en framställning till regeringen i frågan och att denna f. n. remissbehandlas. Utskottet har vidare erfarit att svensk bilprovning undersöker möjligheterna att tillmötesgå motionens syfte och säger att utskottet ser med tillfredsställelse att de i motionen behandlade frågorna utreds på det sätt som f.n. sker. I avvaktan på denna utredning bör motionen emellertid enligt utskottets mening inte föranleda någon riksdagens åtgärd. Självfallet finner vi oss i detta, när vi vet att utskottet har en så positiv inställning. I motion 1981/82:1022 har mina medmotionärer och jag yrkat att helgförbudet mot trafik med tyngre lastfordon helt skall slopas eller åtminstone slopas på försök. Tyvärr har vi inte nått ända fram. Enligt utskottets mening bör ”ett slopande av ifrågavarande förbud övervägas endast om uppenbara skäl föreligger”. Jag anser i likhet med mina medmotionärer att det föreligger sådana skäl. Det helgförbud mot tung trafik som riksdagen beslutade om 1973 har medfört väsentligt ökade kostnader för åkerinäringen och hela näringslivet och har medfört stora svårigheter i vad gäller transportplanering och arbetstider. Ytterst drabbar detta oss alla som konsumenter. Inte minst i nuvarande kärva ekonomiska läge bör näringslivets villkor på allt sätt underlättas. Åkerinäringen har sannerligen ändå tillräckligt stora problem att kämpa med i dagsläget. Jag delar den uppfattning som framförts av bl.a. Svenska åkeriförbundet och Svenska transportarbetareförbundet, att förbudet innebär en diskriminering av nyttotrafiken på våra vägar. Jag anser att det är nyttotrafiken som bör prioriteras framför annan trafik. Om någon skall maka åt sig, bildligt och bokstavligt, så är det enligt min uppfattning promenadoch semesteråkarna. Jag skulle givetvis ha mycket större förståelse för helgförbudet, om det klart kunde bevisas att det har klara trafiksäkerhetseffekter. Jag delar emellertid helt den uppfattning som framförs i det särskilda yttrandet av mina moderatkolleger i utskottet, nämligen att förbudet — tvärtemot sitt syfte — kan ha en menlig inverkan på trafiksäkerheten. Förbudet gäller ju endast Europavägar och riksvägar med numren 1—-80 utom motorvägar och E 4 norr om Örnsköldsvik. Alla andra vägar, som i det helt övervägande antalet fall är smalare och även i andra avseenden mycket sämre än de nämnda vägarna, får trafikeras med mycket tunga lastbilar och andra fordonskombinationer. En sådan omfördelning av trafiken torde skapa flera problem än den löser. Herr talman! Även om vi motionärer inte helt fått utskottets öra, vill jag säga att vi blivit bönhörda till hälften både av regeringen och av utskottet. Droppen urholkar stenen. Svenska åkeriförbundet, Svenska transportarbetareförbundet och Sveriges industriförbund har under årens lopp uppvaktat kommunikationsministrar av olika partifärg. 1981 gjordes viktiga modifieringar vad beträffar förbudstider och förbudsvägar, och detta år har förbudet begränsats ännu kraftigare i jämförelse med tidigare. Således har lördagsförbudet avskaffats och antalet veckoslut med förbud har minskat från nio till åtta. Detta är bra. Nu är det min förhoppning att erfarenheterna av denna inskränkning av förbud mot helgtrafik skall bli så goda, att steget kan tas fullt ut nästa år. Regeringen och utskottet tycks dela uppfattningen att en minskning av helgförbudet är förenlig med en god trafiksäkerhet. Det är också viktigt att det blir ordentliga dispensmöjligheter, så att näringslivets transportvillkor väsentligt underlättas. Det får inte bli något ”idiotstopp”. Herr talman! Jag vill kraftigt understryka den uppfattning som framförts av moderaterna i utskottet i det särskilda yttrandet. Mot ett enigt utskott torde man strida förgäves. Därför, herr talman, avstår jag från vidare yrkande.

Herr talman! Jag har i en motion nr 1419 yrkat, att riksdagen hos regeringen begär att alla generella hastighetsbegränsningar som visar mer än 50 km/tim som högsta tillåtna hastighet och på vägar utanför tätorter skall vara rekommenderade hastigheter där överträdelse endast skall kunna beivras om en olycka skett. Detta avstyrker trafikutskottet med orden: ”Utskottet har vid ett flertal tillfällen ——— behandlat motioner av den innebörd som nu är i fråga. Utskottets avgörande invändning mot en generell tillämpning av rekommenderade hastighetsgränser är att de skulle kunna medföra ett ökat antal risktaganden och därmed menliga följder för trafikanterna, även de mest omdömesgilla.” Jag tror, uppriktigt sagt, att de nämnda riskerna är minst lika stora nu. När mer än 95 96 av trafikanterna kör fortare än skyltningen visar är riskerna stora då man kör om de få som kör sakta, som kör efter skyltningen — särskilt när någon får för sig att tvärbromsa 10 m före en begränsningsskylt, vilket ibland händer. Naturligtvis kan man inte köra en enda km/tim fortare än vad skylten säger, men man skall köra så fort man får tills man kommer dit. Det kan ju inte fortgå på det här sättet. Trafikrytmen skulle bli bättre, anser jag, på de flesta vägar om hastighetsgränserna var rekommenderade gränser. Då skulle också förståelsen för trafikreglerna bli större. Nuvarande bestämmelser upplevs inte som befogade av majoriteten av bilisterna. Det är inte bra för politikernas förtroende. Den enda i utskottet som tycks ha förstått det här problemet är Rolf Clarkson, som har avgett ett bra särskilt yttrande. Jag hoppas att det bli fler i utskottet som så småningom börjar förstå den här frågan. Därför tänker jag återkomma med en motion kommande år, om jag får tillfälle. Jag säger som föregående talare: Droppen urholkar stenen. Jag hoppas att det blir på det viset att utskottet så småningom får förståelse för denna fråga, men jag inser att det är meningslöst att yrka bifall till motionen i dag.

Herr talman! Med hänvisning till tidigare behandling av trafikutskottets betänkande nr 16 vill jag yrka bifall till vpk-motionerna 605 och 1855.
Herr talman! Med hänvisning till den debatt som tidigare har förekommit i detta ärende ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Man kan väl utgå ifrån att det i den här församlingen finns åtskilliga som är starkt politiskt intresserade. Därför är det naturligtvis lätt att just här vinna gehör för tanken att vi med skattemedel skall betala ytterligare en politisk opinionsundersökning. Det är självfallet intressant att få statistiska centralbyråns opinionsundersökningar. Dessutom är det av värde att det finns ytterligare ett organ som gör undersökningar, särskilt som centralbyråns undersökningar är ovanligt omfattande. Detta kan man tycka utan att, som Arne Gadd, anse att de andra instituten manipulerar, är kommersiella, osv. Tidningen Arbetet är en av dem som betalar en av de mest kända opinionsundersökningarna. Men tidningen Arbetet kanske tillhör ”de kommersiella krafterna”? Dessutom har statistiska centralbyråns undersökningar ett visst vetenskapligt värde. Men vi kan inte anslå statliga miljoner till allt som är intressant här i samhället och till allt som har ett visst värde! Det är skälet till att vi i finansutskottet sagt nej till förslaget att statistiska centralbyråns partisympatiundersökningar skall återupptas. Att Daniel Tarschys inte var med och fattade det beslutet beror helt enkelt på att han är ordinarie ledamot i ett annat utskott. Man antyder i den socialdemokratiska reservationen att det finns möjligheter att inom statistiska centralbyrån omprioritera för att få pengar till partisympatiundersökningarna. Om de möjligheterna finns, innebär det att det finns möjligheter att dra ned på annan verksamhet. Då är det bättre att ta till vara de möjligheterna att spara än att lägga pengarna på annan verksamhet.

Herr talman! I motion 493 har jag begärt att byggnadstyrelsens regionala verksamhet skall ses över. Byggnadsstyrelsens huvuduppgift är att förvalta de fastigheter som staten äger och dessutom förse civila myndigheter med lokaler. Verket anskaffar lokaler både genom köp och inhyrning men också genom nybyggnad eller ombyggnad av äldre fastigheter. Av den årliga byggproduktionen utförs f. n. ca 15 96 i egen regi. Motsvarande andel när det gäller underhåll är ca 20 20. Det är alltså en inte föraktlig byggnadsverksamhet som genom de regionala förvaltningarna bedrivs av byggnadsstyrelsen. Man kan fråga sig varför byggnadsstyrelsen för sin byggnadsverksamhet inte i större utsträckning utnyttjar de byggföretag som arbetar inom regionerna. Enligt min mening skulle det innebära betydande rationaliseringsvinster, om man i konkurrens upphandlade de aktuella tjänsterna i stället för att hålla en egen administration för byggandet. Tydligen är det möjligt inom vissa regioner men inte inom andra. I Göteborgsoch Umeåregionerna förekommer t.ex. ingen byggnadsverksamhet i egen regi, medan det särskilt i Stockholm men också i Uppsalaoch Malmöregionerna förekommer en betydande sådan verksamhet. Det vore av intresse om utskottet kunde förklara varför denna skillnad råder mellan de olika regionerna. Det som är möjligt i Göteborg bör vara möjligt också i Stockholm och Malmö. I alldeles speciella fall kan det måhända vara till fördel med en byggnadsverksamhet i byggnadsstyrelsens egen regi, men det bör vara ett undantag. Nu menar utskottet att byggnadsstyrelsens egenregiverksamhet fortlöpande har varit föremål för statsmakternas intresse. Det är bra om det intresset vidmakthålls så att en ytterligare rationalisering kan ske. I avvaktan på resultatet av en sådan uppföljning får jag väl nöja mig med det särskilda yttrande som de moderata representanterna i utskottet har avgivit till betänkandet.

Herr talman! Som motionären framhåller finns ingen reservation till finansutskottets betänkande utan bara ett särskilt yttrande. Utskottet framhåller också att det gäller en fråga, som byggnadsstyrelsen har under uppsikt. Därför slår man väl in öppna dörrar, när man diskuterar denna fråga Statens totala byggnadsverksamhet har ökat ganska kraftigt. Egenregiverksamheten utgör därför en mycket liten del. Samtidigt kan man konstatera att inom nybyggandet finns det knappast någon egenregiverksamhet utom i Stockholm. Ombyggnader bedrivs till viss deli egen regi, framför allt när det gäller kulturbyggnader, där det ju fordras en sakkunskap som man kanske inte alltid kan skaffa på entreprenad. Det är ju angeläget att rusta upp de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns ute i landet, s.k. K-märkta fastigheter. Jag kan väl också säga att för att kunna göra en riktig upphandling är det väsentligt att byggnadsstyrelsen har erfarenhet från arbeten i egen regi. Det är alltså viktigt av det skälet att ha en viss egenregiverksamhet kvar. Men frågan är som sagt föremål för byggnadsstyrelsens fortlöpande intresse, och man kommer säkerligen att i framtiden lägga ut betydande arbeten runt om i landet. Jag tillstyrker utskottets hemställan.
Herr talman! Skillnaden mellan Rolf Rämgård och mig är att jag tycker att 15-20 20 i egenregiverksamhet inte är så föraktligt. Det är en ganska omfattande verksamhet. Sedan fick jag inget svar när jag frågade efter utskottets uppfattning om varför man klarar sig utan egenregiverksamhet i Göteborgsoch Umeåregionerna. Det är inte sant att all ombyggnadsverksamhet hänför sig till K-märkta hus. I Malmö-Lundregionen, där jag har tagit reda på förhållandena, är det inte så, utan det är annan verksamhet man ägnar sig åt. Jag vill gärna veta: Varför kan man klara sig i Göteborg utan den här byggadministrationen men måste ha den i Malmö t.ex.?
Herr talman! Som jag nämnde tidigare och som utskottet har framhållit, är frågan föremål för fortlöpande uppmärksamhet från byggnadsstyrelsen, bl.a. just av det skälet att förfarandet är litet olika i olika regioner. Det kommer säkert att bli en utjämning av egenregiverksamheten totalt sett. Förutsättningarna att göra upphandlingar liksom även förutsättningarna att bedriva egenregiverksamhet har väl varit litet olika, men jag tror att motionären kommer att bli tillgodosedd framöver med de insatser som byggnadsstyrelsen gör.

Herr talman! Vi socialdemokrater har till skatteutskottets betänkande 44 avgivit en reservation, som grundar sig på tre motioner. I motion 1699 begär vi socialdemokrater i skatteutskottet en utredning om avdragsrätten för arbetsresor. Motion 908 av mig själv och Lars Gustafsson handlar om lättfattligare anvisningar från riksskatteverket när det gäller avdrag för bilresor. Vidare ifrågasätter vi om riksskatteverkets schablonvärden är för låga. Den tredje motionen, nr 219, är väckt av centerpartisterna Rune Torwald och Karl-Eric Norrby, som begär att reglerna för resor med bil mellan bostad och arbetsplats skall göras mer ägnade att stimulera samåkning. De regler som i dag gäller för avdrag för arbetsresor är dåligt anpassade till strävandena att få fler människor att åka kollektivt i tätorterna, där goda kommunikationer finns. Bilavdragens storlek och villkor har diskuterats mycket under de senaste åren. En utredning i Stockholms läns landsting har visat att bilavdragen utnyttjas på ett ojämlikt sätt. Avdragen är högre hos män än hos kvinnor. Utredningen visar också att det sannolikt förekommer ett mycket omfattande fusk med bilavdragen. I diskussionen om bilavdragens storlek har ibland en motsättning uppkommit mellan glesbygd och storstäder. Jag är, herr talman, helt medveten om att det finns glesbygd, fast jag kommer från Stockholm, och jag inser också att då avståndet mellan storstad och arbete är stort är arbetsresor med bil ibland en förutsättning för människors möjligheter att bo kvar på sin hemort. Detsamma gäller för personer med obekväma arbetstider. När det gäller värderingen av fri eller delvis fri bil är riksskatteverkets anvisningar mycket krångliga. Detta innebär att anvisningarna främst avseende bilförmånen tillämpas mycket olika av taxeringsnämnderna. Jag har varit i kontakt med ganska många taxeringsnämndsledamöter om detta. 7 Vid värdering av förmånen av fri eller delvis fri bil måste i enskilda fall olika omständigheter beaktas. Det är ofrånkomligt att regelsystemet på detta område har blivit både komplicerat och svåröverskådligt, vilket riksskatteverkets föreskrifter i ämnet ger belägg för. Bedömningen av förmånen med tjänstebil kan variera mycket. Räknas bilen som tjänstebil, medför detta en förmånligare ställning för den skattskyldige. Herr talman! Nästan hälften av alla registrerade bilar 1981 var registrerade på juridiska personer. Därför har vi också ifrågasatt, om de schabloner som tillämpas för privat körning är riktiga. Med bilförmån riskerar man som sämst att taxeras efter 1500 mil oberoende av om man kör 1 500 mil eller 4 000 mil privat. Kör man mindre än 1 500 mil, kan man bevisa det med en körjournal. Systemet leder också till att den skattskyldige i praktiken mycket ofta och oberättigat får avdrag för sina resor till och från arbetet. ”Utskottet är medvetet om att bestämmelserna om bilförmån och de föreskrifter för tillämpning av dessa bestämmelser som fastställts av RSV är detaljerade och i viss mån komplicerade. Detta är delvis en ofrånkomlig följd av bestämmelsernas utformning.” Mot den redovisade bakgrunden anser vi socialdemokrater att regeringen bör tillsätta en särskild utredning med uppgift att se över reglerna om värdering av bilförmån och om avdrag för resor till och från arbetet. Syftet med utredningen bör vara att söka åstadkomma förenklingar och andra förbättringar. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 44 behandlar motioner som har väckts under den allmänna motionstiden och som tar upp frågan om skatt på bilförmån och olika frågor om avdragsrätt för resor med bil till och från arbetet. I båda fallen, beträffande både bilförmånen och reseavdraget, har vi att rätta oss efter författningar av rätt sent datum. När det gäller bilförmånen började de nu gällande reglerna att tillämpas vid taxeringen 1979. När det gäller reseavdraget är de senaste ändringarna av så färskt datum att man inte kommer att tillämpa bestämmelserna förrän vid taxeringen 1983. Det är alltså inte några gamla och förlegade lagar som vi nu diskuterar. Värdet av bilförmån, dvs. förmånen att få använda tjänstebil för privat bruk, fastställs enligt schablonmässig beräkning. Grundvalen för den här beräkningen bygger på genomsnittliga faktiska kostnader för bilar i skilda prisoch årsklasser och med skilda årliga körsträckor. Den privata körsträckan skall tas upp till minst 1000 mil om året, om inte den skattskyldige kan bevisa att den har varit mindre. Om bilen inte regelmässigt används i tjänst är den schablonmässiga körsträckan 1 500 mil. På de grundvalar som gäller har riksskatteverket utfärdat utförliga och detaljerade föreskrifter och anvisningar. Jag kan erkänna — lika väl som utskottet har gjort enligt det citat Anita Johansson anförde — att eftersom det Nr 112 är många omständigheter som man skall ta hänsyn till för att få fram ett Onsdagen den underlag för schablonberäkningar, är det oundvikligt att anvisningarna i viss — 27 mars 1982 mån blir komplicerade. Utskottsmajoriteten delar dock inte reservanternas mening att det behövs — skatt på bilförmån en särskild utredning för att åstadkomma förenklingar. Vi förutsätter ifrån utskottsmajoritetens sida att riksskatteverket i enlighet med sin instruktion följer frågan, utan att riksdagen vidtar någon särskild åtgärd, och därvid försöker att göra föreskrifterna så enkla och lättfattliga som möjligt. Beträffande avdrag för resa med egen bil till arbetet har den frågan, som nämnts, varit föremål för behandling i riksdagen förra året. Då infördes vissa skärpningar i avdragsrätten. Det infördes ett grundbelopp på 1 000 kr. som inte var avdragsgillt. Dessutom krävs enligt de nya reglerna en regelmässig tidsvinst på två timmar dagligen vid användningen av egen bil i jämförelse med andra kommunikationsmedel för att avdrag för resa till och från arbetet över huvud taget skall få förekomma. Om man till detta lägger att de kommande skattereglerna gör avdragen mindre värda, kommer man fram till att det finns god grund för utskottets mening att det inte behövs ändringar på detta område heller. Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vad jag sade var just, Tage Sundkvist, att anvisningarna var krångliga, detaljerade och utförliga — det ordet använde Tage Sundkvist. Jag skulle vilja fråga: Tror Tage Sundkvist att en person med s.k. bilförmån, som är säker på att han i princip som sämst taxeras efter en schablon på 1 500 mil, tar upp ytterligare 1 000 mil till beskattning, om han kör2 500 mil privat per år? Tror Tage Sundkvist att en person som vet att han har en schablonmässig taxering och ej taxeras efter verkligt antal mil, t.ex. vid en semesterresa åker tåg, när han har det så förmånligt med den egna bilen? Det enda vi har begärt, Tage Sundkvist, är att vi skall få en utredning som rättar till de här reglerna. Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Får jag påminna om att — det är rätt överflödigt kanske — det ändå rör sig om en schablonmässig beräkning. När det gäller bilförmånen kan det naturligtvis innebära att någon kör mer än de mil som han har att skatta för. Men det kan också innebära att någon får skatta för mil som han inte har kört. Han har då möjligheter att slippa ifrån den skatten, om han för noggranna journaler och kan bevisa att han inte kört de 1 000 eller 1 500 mil som han enligt schablonen skall skatta för. Jag har naturligtvis många gånger träffat människor som sagt att de fått betala för mycket skatt på grund av att de inte orkar med att föra de journaler som de måste ha som bevis. Det är alltså inte tvärsäkert att man bara skattar för litet; det förekommer också att man skattar för mycket. 173 Att det förekommer olikheter i taxeringsarbetet kan jag i och för sig förstå. Det kan bero på vilka orter som taxeringen sker på. På den lilla orten, där man har en mycket god personkännedom och där man väl känner till förhållandena, finns det kanske inte så stora möjligheter att komma undan som på den stora orten, där det bor många människor och där personkännedomen är mycket mindre. Den här skillnaden kan man då i och för sig inte skylla på anvisningarna, utan det är tyvärr en skillnad som vi får leva med i taxeringsarbetet, inte bara när det gäller att taxera förmånen av fri bil utan i taxeringsarbetet över huvud taget.
Herr talman! Som jag tidigare sade visar den utredning som gjorts av Stockholms läns landsting att det med all sannolikhet förekommer fusk på detta område. Därför har jag väldigt svårt att förstå att utskottsmajoriteten inte kan ställa upp på den här utredningen.

Herr talman! Jag tvivlar inte på att det förekommer fusk på detta område liksom på i stort sett alla skatteområden. Vi påpekar ju också i utskottsbetänkandet att vi anser att man inom riksskatteverket mycket väl kan följa upp denna fråga och att det därför inte behövs någon särskild utredning.

Herr talman! I föreliggande betänkande från justitieutskottet har vi socialdemokrater en reservation om påföljder för arbetsmiljöbrott och valutabrott. Vi har den meningen att straffbuden här bör skärpas. Det är en uppfattning som vi tog upp redan 1980i en gruppmotion om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Vi konstaterade i den motionen att en utredning arbetade med att föreslå ändringar i valutalagstiftningen. Det underströks i motionen att det var nödvändigt att utredningen kom att föreslå ändringar i valutalagstiftningen som skulle möjliggöra en mer effektiv bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. För att det verkligen skulle bli ett resultat föreslogs det att valutakommittén genom tilläggsdirektiv skulle få i uppdrag att utreda med valutaregleringen sammanhängande spörsmål i syfte att få en effektiv valutakontroll. När denna motion sent omsider på våren 1981 behandlades av riksdagen avslog den borgerliga majoriteten detta vårt yrkande. I föreliggande betänkande skriver utskottet att valutakommittén enligt vad utskottet erfarit kommer att överväga frågan om utformningen av straffbuden på valutaområdet samt straffsatsen för brott mot valutabestämmelserna. Vi reservanter är något konkretare. Vi säger klart ut att utformningen av straffbuden — vid sidan av samhällets kontrollmöjligheter — fyller en viktig funktion. Straffsatserna för valutabrott är enligt vår mening för låga, och de torde spegla ett föråldrat synsätt när det gäller valutabrottsligheten. Valutakommitténs arbete på att se över reglerna om valutabrott bör därför enligt vår mening inriktas på att åstadkomma en skärpning av straffsatserna. När det sedan gäller arbetsmiljöoch miljöbrott anser vi att straffoch påföljdssystem är viktiga instrument för att motverka uppkomsten av miljöskador, oavsett om de riktar sig mot människor eller mot den omgivande miljön. För egen del är jag alltid skeptisk till straffskärpningar. Men det kan vara nödvändigt, för att få en allmänpreventiv effekt, att ta till straffskärpningar för att få bukt med den ekonomiska brottsligheten. När det gäller den omgivande miljön och skadeverkningar på den har vi i tiden näraliggande exempel på att lagstiftningen inte fungerar helt tillfredsställande. Men vad vi reservanter framför allt vill rikta uppmärksamheten på är arbetsmiljöbrotten. Straffsatserna för dessa brott bör höjas så, att de får samma straffvärden som de straffsatser som i allmänhet gäller för brott som äventyrar människors liv eller hälsa. Påföljdssystemet i fråga om olika brott är just nu föremål för överväganden i utredningar och kommittéer. Vi lägger därför inte nu fram några förslag om eller krav på nya utredningar inom dessa områden. Vi menar att vad vi anför i vår reservation bör ges regeringen till känna. Med det anförda hemställer jag om riksdagens bifall till reservation nr 2 i justitieutskottets betänkande nr 36.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon debatt med Eric Jönsson om den socialdemokratiska reservationen. Utskottets sätt att resonera i de här frågorna framgår av utskottets betänkande på s. 10-11, där det föreligger förslag till riksdagen redan i år, och så sent som förra året fattades en hel del beslut på just de områden som Eric Jönsson refererar till. Jag skall i stället ta upp den moderata reservation som gäller kommitté anslaget inom justitiedepartementets verksamhetsområde. Här handlar det naturligtvis om besparingar. Besparingar är ett ord som väcker olika känslor till liv. Stundom — och kanske för det mesta — medför och innebär besparingar en verklig ambitionssänkning av pågående verksamhet. Den besparing som vi moderater yrkar på i vad gäller anslaget till kommittéer inom justitidepartementets verksamhetsområde har emellertid en annan karaktär. Vår besparing på detta anslag innebär blott och bart att de belopp som vi vill spara minskar budgetunderskottet, och det har ingen som helst inverkan på utredningsverksamheten inom departementets verksamhetsområde. Ca 45 kommittéer arbetar under detta anslag. Under år 1981 har 8 kommittéer avslutat sin verksamhet och 3 nya har tillkommit. Ur besparingssynpunkt har alltså — om man uttrycker sig så — en vinst på 5 kommittéer uppstått. Räknar man, som utskottet gjort, med att majoriteten av kommittéerna drar en årskostnad på ca 300 000 kr., är alltså enbart här 1,5 milj.kr. att hämta. Men inte nog med det. Enligt de redovisningar som görs i kommittéberättelsen och som utskottet självt refererar till planerar ca 20 av de över 40 kommittéerna att avsluta sin verksamhet under år 1982. Även om så nu inte fullt ut skulle bli fallet, och några nya kommittéer sannolikt tillkommer, är det väl realistiskt att räkna med att netto 10 kommittéer ändå kommer att bortfalla. Är jag frikostig och räknar med att dessa kommittéer är billiga — ca 300 000 kr. per styck — ligger här alltså ytterligare 3 milj.kr. i möjliga besparingar. Riktigt så enkelt som jag räknat här kan man naturligtvis inte göra det för sig. Inflation, löneökningar och annat kan medföra att anslaget ändå måste behandlas med en viss försiktighet. Men helt uppenbart är att den neddragning med 2 miljoner som vi moderater förordar i vår reservation inte kommer att på något sätt drabba någon utredningsverksamhet. Tvärtom talar allt för att anslaget nu — om majoriteten får sin vilja igenom -— tillförs pengar som inte kommer att användas. Enligt min mening blir det en bättre användning av pengarna, om man minskar budgetunderskottet. Även om självfallet betydande delar av kommittéanslagets medel går till löner för sekreterare m.m., dvs. personal som efter avslutat kommittéarbete återgår eller övergår till tjänster inom företrädesvis statsförvaltningen och där kommer att dra lönekostnader, är ändå den försiktiga neddragning av anslaget som vi förordat väl motiverad mot bakgrund av den totala minskning av utredningsverksamheten som kan förutses under nästa budgetår. Herr talman! Jag får härmed yrka bifall till reservation nr 1 i justitieutskottets betänkande nr 36.

Herr talman! I detta betänkande behandlas också en motion från kommunisterna. Vi har i ett flertal år motionerat från vpk i riksdagen om att LTO skall avskaffas — den lag som ger polisen rätt att omhänderta personer i sex timmar utan några egentliga skäl. 1978 tillsattes en utredning för att utvärdera denna lag och lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB. Våra förslag har sedan dess hänvisats till denna utredning. Under flera år har det framkommit i kommittéberättelsen att utredningsarbetet skulle vara avslutat under det aktuella året. Utredningen har alltså förhalats år från år. Den tillsattes våren 1978 och skulle bedriva arbetet skyndsamt men har alltså nu hållit på i fyra år. Vad vi begär i den nu aktuella motionen är att förslag i ärendet föreläggs riksdagen under detta år. Det är enligt vår mening en mycket blygsam begäran, med tanke på att arbetet i utredningen skulle bedrivas skyndsamt. I utskottets betänkande står det att utredningens arbete nu beräknas vara avslutat i vår. Det tycks alltså slutligen hända någonting i denna fråga. Utskottet förutsätter att förslag i ärendet — som, efter vad som framgår i betänkandet, skall bygga dels på LTO LOB-utredningen eller från polisberedningen. Risken är allstå stor att ärendet förhalas ytterligare och att det dröjer flera år innan vi får något förslag. Jag tycker alltså i motsats till utskottet att det finns alla skäl i världen för riksdagen att bifalla motion 300 och därmed uttala sin önskan att frågan nu äntligen kommer till avgörande i riksdagen. Herr talman! Jag går inte in på någon diskussion om sakfrågan om lagen som sådan, utan jag yrkar bifall till motion 300.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande nr 36 under denna punkt, som gäller kommittéer m.m. Det betyder att jag samtidigt hemställer att riksdagen avslår de två reservationer som finns fogade till betänkandet. Den första reservationen, som gäller anslaget till kommittéer, har Björn Körlof talat för, och jag kan instämma i mycket av vad han sade. Nu är det bara så att budgetministern och även regeringen har uttalat att antalet nya kommittér skall begränsas, kommittéerna skall arbeta snabbare osv. Vad utskottet nu hemställer om är faktiskt reellt en minskning i förhållande till nu gällande budgetår. Vi måste självfallet gå vidare även när det gäller att spara på anslaget till kommittéer. Men det gäller hela tiden, som utskottet har påpekat, att väga intressena mot varandra, att väga intresset för besparingar mot intresset för att ha en väl fungerande utredningsorganisation. Utskottet tycker att man något så när har hittat denna balanspunkt, och därför yrkar jag avslag på reservation 1. Reservation 2 är socialdemokratisk och handlar om skärpta påföljder för arbetsmiljöoch valutabrott. Eric Jönsson har här argumenterat, och en del av det han sade kan jag instämma i. Men jag kommer inte fram till samma bedömning som Eric Jönsson, dvs. att den socialdemokratiska motionen skall bifallas. Låt mig bara mycket kort erinra om att arbetsmiljölagen härstammar från den 1 juli 1978. Påföljden kan bli böter eller fängelse i upp till ett år för den som bryter mot de förelägganden som yrkesinspektionen utfärdar. Ansvar för brott finns också upptaget i brottsbalken. Jag vill därutöver påminna om vad som ytterligare har skett genom beslut här i riksdagen. I en lag från den 1 juli 1980 när det gäller arbetsmiljön har kravet på angivelse från målsägande avskaffats, och det är naturligtvis viktigt att arbetstagaren därmed inte kan kommai något slags konfliktsituation gentemot den han är anställd hos. F. n. ligger också en proposition på riksdagens bord som snart skall behandlas och i vilken föreslås nya sanktionsformer, som ju också kan gälla arbetsmiljön. När det gäller miljöskyddslagen vill jag säga att en skärpning av denna skedde så sent som den 1 juli i fjol. Som jag ser det kan man inte stifta lagar en gång om året i så stora och centrala ärenden, om man inte kan bevisa att det de facto är fel på lagen. I reservation nr 2 behandlas slutligen också frågan om en skärpning av valutalagstiftningen. Jag kan dela Eric Jönssons och reservanternas syn på att det finns olika valutatransaktioner som kan spela en roll vid den ekonomiska brottsligheten. Här skall man naturligtvis täppa till. Så kommer också att ske. Vi har ju en kommitté som arbetar just med frågor på det här området. Den kommer att bli färdig detta år. Med de skäl jag har anfört yrkar jag avslag på reservationen nr 2. I ett särskilt yrkande från tre centerpartister behandlas frågan om samhällstjänst. Där finns ingen kontroversiell uppfattning. Jag instämmer i det som framförs i det särskilda yttrandet om samhällstjänst. Justitieutskottet har vid flera tillfällen uttalat sig för att man skall söka olika alternativ till frihetsstraff och sagt att ett sådant kan vara samhällstjänst. I direktiven för frivårdskommittén, som tillsattes för några år sedan, sägs också att kommittén skall söka alternativ och att ett sådant alternativ kan vara samhällstjänst. Jag vill tillägga att försöksverksamhet med samhällstjänst bedrivs praktiskt genom Röda korsets försorg. Det är ett intressant projekt, och kommittén följer verksamheten mycket noga. Detta kan naturligtvis tjäna som vägledning för ett kommande ställningstagande. Här behövs alltså inget uttalande från riksdagens sida, och något sådant är heller inte föreslaget i det särskilda yttrandet. Jag vill slutligen vända mig till Marie-Ann Johansson med anledning vad hon anförde om LTO. Vänsterpartiet kommunisternas ställningstagande i denna lagfråga är ju känt sedan åtskilliga år tillbaka, och jag kan redovisa att det ni har sagt kommer att objektivt läggas fram i det betänkande som LTO/LOB-utredningen arbetar med. Men låt mig också säga att riksdagen har fattat ett principbeslut om en ny polislag. Arbetet med denna nya lag är hänskjutet till polisberedningen. Riksdagen uttalade samtidigt att kriterierna för LTO-ingripanden bör preciseras och att detta skall ingå i den nya polislagen. Avsikten är — vilket jag tycker är riktigt — att man skall ha en remissbehandling av förslaget till den nya polislagen samtidigt som man remissbehandlar LTO/LOB-utredningens betänkande. Det är rationellt och praktiskt. Därmed tycker jag att det önskemål som har framförts i vänsterpartiet kommunisternas motion är tillgodosett.
Fru talman! Jag skall bara göra några reflexioner med anledning av vad Hans Petersson i Röstånga sade om vår reservation. Det är naturligtvis rätt att en viss besparing realt sker i förhållande till föregående år med utskottsmajoritetens förslag. Vi instämmer naturligtvis också i kravet på effektivitet och fortsatt hårdövervakning av att redningarna fullgör sin uppgift så fort, snabbt och effektivt som möjligt. Självfallet innebär inte den moderata reservationen att nu pågående utredningar på något som helst sätt drabbas. Men i och med att nära hälften av de utredningar som nu arbetar förväntas avsluta sin verksamhet 1982, så är det ett memento. Det innebär ändå en betydande möjlighet till besparingar. Inte minst mot bakgrund av att det redan nu finns en inte obetydlig reservation mot detta kommittéanslag, som visar att anslaget tidigare år möjligen har räknats upp för högt, anser vi att den försiktiga neddragning med 2 milj.kr. som vi vill göra är väl motiverad. Att utskottet möjligen är litet osäkert på denna punkt vittnar också dess eget sätt att uttrycka sig om. Man säger nämligen att regeringens förslag utgör en lämplig avvägning mellan intresset av att göra besparingar inom den statliga verksamheten och intresset av att ha en väl fungerande utredningsorganisation. Man går alltså inte närmare in på de, som jag tycker, mera grundliga utredningar och uträkningar som jag refererade till i mitt anförande.

Fru talman! Utskottsmajoriteten har naturligtvis intresse av att vi skyddar oss mot uppkomsten av miljöskador, vare sig dessa skador riktar sig mot människor eller den omgivande miljön. Men jag tycker att utskottsmajoritetens skrivning på s. 10 i utskottsbetänkandet är alltför undanglidande. Man anser där att straffåtgärder spelar en underordnad roll och att yrkesinspektionens föreläggande och förbud är tillräckliga. Visst är också de förebyggande åtgärderna oerhört viktiga, men de räcker inte till i alla sammanhang. Vad gör vi då? Vi reservanter finner ingen annan väg än att skärpa straffen mot arbetsmiljöbrott. Beträffande valutabrotten är det sant att det pågår en utredning om valutareglering och valutalagstiftning. Det nämnde jag i mitt inledningsanförande. Redan i vår motion om den ekonomiska brottsligheten, som avgavs 1980, krävde vi sådana ändringar i valutalagstiftningen att den ekonomiska brottsligheten skulle kunna bekämpas effektivare. Vi ansåg då att utredningens direktiv i detta hänseende var otillräckliga. Nu tror utskottet att valutakommittén kommer att överväga frågan om utformningen av straffbuden och straffsatserna för brott mot valutabestämmelserna. Vi tycker det är bra, men anser att detta klart bör uttryckas på det sätt som vi gör i reservationen. Där säger vi nämligen att valutakommitténs arbete på att se över reglerna om valutabrott bör inriktas på att åstadkomma en skärpning av straffsatserna. Detta bör enligt vår mening ges regeringen till känna.
Fru talman! Hans Petersson i Röstånga ansåg att vpk:s krav var tillgodosedda. Men det beror alldeles på om LTO/LOB-utredningen blir färdig och läggs fram nu i vår, om polisberedningens förslag också läggs fram då samt om remissbehandling och proposition följer utan dröjsmål. I så fall kan jag hålla med om att våra krav är tillgodosedda. Men vi har ännu inte sett några av förslagen från dessa utredningar, och det kan alltså fortfarande dröja innan detta är uppfyllt. Vi har från vpk visat ett visst tålamod och har avstått från att motionera i sakfrågan, just med tanke på att också vi naturligtvis gärna vill avvakta vad utredningen kommer fram till. Men LTO är ju en mycket dålig lag, och den kommer att existera så länge vi måste fortsätta att vänta på utredningar. Det är därför som vi tycker att det nu verkligen är på tiden att riksdagen får ett förslag att ta ställning till.

Fru talman! Låt mig säga till Eric Jönsson att frågan om arbetsmiljön behandlades här i riksdagen i höstas. Från socialutskottet förelåg ett enhälligt förslag, byggt på en socialdemokratisk motion. Då var det inte lagstiftningen som sådan som man fann felaktig, utan man påstod i motionen att åklagarmyndigheterna visat prov på nonchalans i ärenden gällande arbetsolycksfall samt dessutom att polisen snabbt lägger ned sina utredningar när det gäller brott mot arbetsmiljölagen. Vidare talades det i motionen om att osäkerhet syns prägla kunskaperna om lagstiftningen. Socialutskottet förutsatte därför i sitt enhälliga betänkande att regeringen skulle ge riksdagen en redovisning för hur arbetsmiljölagstiftningen tillämpats samt redogöra för behovet av ytterligare insatser för bibringande av kunskaper om denna lagstiftning. Detta skedde alltså i höstas. Låt oss avvakta en sådan redovisning innan vi går vidare.
Fru talman! Får jag bara säga med anledning av påpekandet att vi på sätt och vis behandlade denna fråga i höstas i socialutskottet, att jag tycker att — såsom framgår av utskottsbetänkandet — utskottsmajoriteten alltför mycket bygger på socialutskottets betänkande från i höstas. Dels tycks utskottsmajoriteten lita till att arbetsmiljöproblemen klaras genom att tillsynsmyndigheten meddelar föreskrifter eller föreläggande om skyddsåtgärder eller förbud mot viss verksamhet, dels hänvisar man i betänkandet till att socialutskottet hos regeringen har efterfrågat en redovisning rörande beivrandet av arbetsmiljöbrott. Detta leder utskottsmajoriteten till att vår motion skall avslås. Vi menar från reservanternas sida att straffbuden på detta område måste skärpas för att lagstiftningen skall bli tillräckligt effektiv. Det är också det som vi har velat understryka i vår reservation.
Fru talman! Det måste väl ändå vara näst intill omöjligt att bifalla denna motion, av följande anledningar: när det gäller valutabrotten väntar vi ju en utredning som blir färdig i år, när det gäller miljöbrotten har vi en lagstiftning som är inte ens ett år gammal och när det gäller brott mot arbetsmiljölagen förväntar sig riksdagen en redovisning från regeringen. Mot den bakgrunden ges det över huvud taget ingen möjlighet att bifalla motionen.
Fru talman! Detta resonemang kan inte föranleda annan kommentar än att man har möjlighet att ge regeringen till känna den uppfattning man har i denna fråga.